Herr talman! För att inte några missförstånd skall uppstå mellan herr Dahl berg och mig vill jag bara säga att vi inte skall ge oss på en polemik medicin kontra' kirurgi. Jag tror att varken herr Dahlberg eller jag behärskar det fältet. Vad jag sade var att den medicin, som erfordras inom skilda områden, måste ha en långsiktig verkan och icke vara vara smärtstillande för stunden. Det var ett uttryckssätt, herr Dahlberg. Herr Dahlberg sade också, att jag kommit in på lokaliseringspolitikens område men inte konkret talat om åtgärder. Den grundsyn som herr Dahlberg anlade i sin tankegång, eller att man inte skulle fortsätta att försöka lura befolkningen i glesbygderna att man kan placera industrier hur som helst, delar jag och hela moderata samlingspartiet med herr Dahlberg. Jag nämnde också att jag inte skall ta upp tiden med att i detalj redovisa vad vi från vårt parti i tio punkter konkret föreslår. Jag sade också att man skall skilja på lokaliseringspolitik och en från denna helt skild ny form, nämligen glesbygdspolitik. När vi ordentligt har läst motion II: 443 i år, herr Dahlberg, då kan vi fortsätta vår debatt.

Herr talman! Jag ämnar inte polemisera mot herr Sörensons rundmålning och svartmålning av det svenska samhället av i dag. Herr Sörenson lär emellertid i början av sitt anförande ha anklagat mig för att ha sparkat på oppositionen, och det är detta yttrande min replik gäller. Om herr Sörenson hade lyssnat till vad jag sade, så hade han inte kunnat använda uttrycket att jag sparkat en slagen motståndare. Jag sade att oppositionen är orkeslös. Jag tror inte att herr Sörenson med ett enda ord har kunnat peka på att det skulle vara någon kraft i oppositionens tankegångar och förslag. Man har inte gjort någon skuggbudget i år, vilket jag anfört som ett exempel, men jag har inte sparkat på en motståndare. Riksdagsdebatter är politik, herr Sörenson. Här är det inte fråga om moraliska och andra värderingar, utan diskussionerna rör politiska frågor. Är man politiker, herr Sörenson, får man räkna med att politiska frågor tas upp och debatteras i kammaren utan att man fördenskull kan beteckna det som ett sparkande på motståndare. Jag skall gärna, herr Sörenson, ta upp ett resonemang om vad oppositionen gjorde efter sin valseger 1966. Runt om i hela landet sparkade oppositionen ut socialdemokratiska politiker från olika valda förtroendeposter därför att socialdemokraterna inte längre hade majoritet. All right, jag kan förstå det. Men då skall man inte i riksdagen anklaga oss för att vi säger att dagens svenska opposition är svag och orkeslös. Det är den nämligen. Herr ”Thapper exempelvis petades med en enda rösts övervikt som ordförande i Landstingsförbundet, inte därför att han var svag eller orkeslös utan därför att det fanns en borgerlig rösts övervikt vid valet. Herr Sörenson skall inte anklaga andra för att de spetsar till sakerna. Det borgerliga Sveriges agerande efter valet 1966 bär syn för sägen. Hur var det för övrigt, herr Sörenson? Ni skulle vandra in i kanslihuset. Ni hade gjort upp vilka tjänstemän där som inte skulle få vara kvar efter det att socialdemokraterna hade slagits ut! Nog finns det exempel som visar att det borgerliga Sverige sannerligen inte skall beklaga sig över att vi råkar vara stygga mot oppositionen. Jag vill ta upp en enda sak ytterligare i herr Sörensons inlägg, nämligen den vrångbild som han presterade om den svenska skolan. Vi har, herr Sörenson, allesammans — både liberaler och andra och självfallet socialdemokraterna — varit med om att skapa en ny skola. Jag tror inte att man vinner någon respekt genom att stå och svartmåla skolutbildningen. Visst finns det svagheter även i vårt skolsystem i dag, men, herr Sörenson, det är ändå en väsentligt annan skola som vi har i dag. Den är på väg att bli någonting. Den ger alla ungdomar samma chans. Då skall man inte svartmåla en och annan detalj och göra den till ett huvudnum mer i den svenska skolpolitiken. Vår skolpolitik mäter sig väl med andra länders. Vi ligger steget före andra länder. Använd då inte riksdagsdebatterna till att klanka på den skola som ni själva har varit med om att genomföra.

Herr talman! Jag kände ett visst bekymmer inför att gå upp i talarstolen efter herr Sörensons inlägg och hålla ett anförande, som väsentligen bygger på statistiska centralbyråns förhållandevis torra och litet tråkiga rapporter. Nu befriade herr Göran Karlsson mig från detta att komma omedelbart efter herr Sörensons fina anförande, och vi är nu tillbaka på den nivå på vilken debatterna här vanligen hålles. Enligt de riktlinjer som riksdagen för några år sedan drog upp för universitetens och högskolornas utbyggnad räknade man med att ungefär 87 000 studenter skulle vara inskrivna vid dessa läroanstalter läsåret 1971/72. Redan 1 år är siffran 104 000, och man kan räkna med att man det år som prognoserna gällde är uppe i 120 000—2125 000 inskrivna studenter. Nu tar ju för allt i världen inte alla inskrivna studenter examen, så arbetsmarknadsproblemet kommer naturligtvis inte att bli riktigt så stort som antalet inskrivna studenter vittnar om. På den tid när jag reste runt till studentkårerna och höll informationsmöten om den framtida arbetsmarknaden, brukade jag inleda mina anföranden med ett litet kyligt och kanske inte så vänligt påpekande: Hälften av er som sitter här i salen kommer aldrig att ta någon examen. När jag hade sagt detta hände alltid samma sak. Man vände sig och tittade på sin granne och tänkte: Jaså, du skall inte ta examen. Sedan fortsatte alla att studera precis som om ingenting hade hänt. Ungefär hälften av studenterna kastade bort en värdefull ungdomstid i någonting som inte resulterade i examen och i tillfredsstäl lande kunskaper för att ge sig ut i yrkeslivet. Jag vet inte om examensfrekvensen kommer att öka utöver de 30 procent — eller kanske något mera — som den för närvarande utgör. Vi har ju under den sista tiden kunnat konstatera att många studerande — hur många vet man inte ägnar sig åt en del andra aktiviteter, som förmodligen inte ger så särskilt stort utrymme åt ett effektivt studerande. Det kan hända att examensfrekvensen just av den anledningen inte kommer att bli så hög. Det gör kanske inte så mycket. Av den vokabulär att döma som förekommer är det kanske rent av bra att en del av dem inte tar examen och skaffar sig förutsättningar för att tjänstgöra på betydelsefulla poster i samhället; det kanske är bra för samhället. Men, herr talman, låt mig återvända till statistiska centralbyråns lite torra siffror. De ger oss en upplysning om den mycket allvarliga arbetsmarknadssituation som dagens unga studenter kommer att ställas inför under 1970 talet. Redan nu har tillströmningen gett våra universitetsmyndigheter mycket stora bekymmer när det gäller l1okaler och lärarpersonal. Jag är själv ett levande exempel på den lärarbrist som råder vid Stockholms högskola. Jag får nämligen föreläsa några timmar i terminen för de blivande lärarna om författningskunskap. Jag har därför också en egen erfarenhet av hur de lokaler ser ut som man arbetar i. Man samlas för allt i världen i ett nybyggt hus, men i källarlokalerna i Vasastaden har det inrättats föreläsningslokaler som när jag kommit dit på kvällarna har varit så igenpyrda av dålig luft och av rök att det praktiskt taget har varit omöjligt att där sköta ett meningsfullt arbete. Det är en högst vedervärdig och olämplig studiemiljö. Jag har gått därifrån med huvudvärk, och jag har funderat på hur de studenter har det som har varit tvungna att uppehålla sig där under en större del av dagen.

Det är både från samhällets och från den enskildes synpunkt nödvändigt om alltför stora felinvesteringar skall undvikas.

Det finns redan nu uppgifter som visar utvecklingstendensen. Statistiska centralbyråns prognosbyrå presenterade förra våren en beräkning över tillströmning och examination vid universitet och högskolor fram till år 1980. De siffror, som man kom fram till, låg väsentligt över vad man ditintills hade räknat med, men redan efter några månader var siffrorna föråldrade. Då hade universitetskanslersämbetet i sina anslagsäskanden för det kommande budgetåret räknat upp statistiska centralbyråns prognos med ungefär 4 000 studenter, från 18700 nyinskrivna till 22600. Den uppgiften höll inte heller särskilt länge. Varje hösttermin skickar universitet och högskolor uppgifter till statistiska centralbyrån om det antal studenter som skrivit in sig under terminen; man gör det två gånger, den 10 september och den 15 oktober. Beträffande siffrorna den 15 oktober vet man av erfarenhet att till dem skall läggas 7—9 procent så får man den totala inskrivningssiffran för terminen. Så har det varit under i varje fall ett par, tre år be träffande de teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Gör man den uppräkningen med ungefär 8 procent finner man att tillströmningen detta år blir 24000 studenter i stället för beräknade knappt 19 000. Det är en ökning med ungefär 25 procent. Dess värre fördelar sig inte de 5 000 nya studenterna jämnt "över de olika fakulteterna. Man har en liten minskning inom den teologiska fakulteten; det är ju inte så många som över huvud taget läser teologi. Minskningen inom den juridiska fakulteten är något större. Den bekräftar egentligen bara vad man anat sedan ganska länge: så fort det kärvar på juristernas arbetsmarknad avspeglar sig detta tämligen omgående på tillströmningen till den juridiska fakulteten. De båda fakulteter som råkar värst ut är den samhällsvetenskapligg — där man kommer att få 2600 studenter mer än beräknat — och den humanistiska, där den ytterligare ökningen blir ungefär 2 100 studenter. Kopplar man ihop statistiska centralbyråns examensprognos med 1960 års folkräkning kan man få en viss uppfattning — naturligtvis av begränsad bärkraft — om det antal yrkesverksamma akademiker vi kommer att ha under nästa decennium. 1965 fanns det 93 710 akademiker i yrkeslivet, det vet vi ganska exakt. 1970 kommer vi att ha 127 230 akademiker i yrkeslivet; den siffran är också tämligen exakt. 1980 kan siffran beräknas ha stigit till 270 000 å 280 0009. Den kvinnliga andelen i akademikerkåren kommer att öka — det har ju sitt intresse — från nu 26 procent till inemot 40 procent. Dessa siffror gäller samtliga utbildningslinjer, alltså även de spärrade. Går man enbart till de fria fakulteterna så är situationen verkligen ytterst alarmerande. 1965 fanns ungefär 40 000 akademiker examinerade från fria fakulteter. 1980 kommer motsvarande siffra att vara mer än fyrdubblad — man räknar med ungefär 170 000. Jag förmodar att det inte bara är jag — som så att säga även till vardags sysslar med dessa frågor — som känner oro inför situationen. Kanske känner man till och med en lätt svindel inför utvecklingen. Vi är ju allesammans medansvariga för denna utveckling.

Jag skulle kunna anknyta till herr Sörensons anförande och gå vidare och tala om den förtvivlan som många av dessa människor kommer att känna i en sådan situation. Jag har personlig erfarenhet av hur folk som har utbildat sig fel har kommit för att söka hjälp med att bli slussade över till en annan arbetsmarknad. Det är ingen behaglig sysselsättning att hålla sådana människor i handen och hjälpa dem, det är roligt när det lyckas men det är mycket svårt att lyckas. Men vi vet inte med säkerhet om de siffror som jag nämnt till äventyrs är för låga, om de är lagom eller om de är för höga. Redan nu har vi en aning om att de är för höga inom vissa utbildningslinjer. Detta kan vi konstatera genom svårigheten att placera samhällsvetare på arbetsmarknaden och genom den längre eller kortare tid av initialarbetslöshet som möter de unga akademikerna på detta område. Jag sade att vi alla har ett ansvar för utvecklingen. Det ansvaret faller naturligtvis särskilt tungt på dem som för tillfället makten haver.

Herr talman! På det här stadiet av remissdebatten växlar ämnena rätt ofta, och vi har kanske nu tillfälle att framföra synpunkter ifrån den dagliga gärning som vi själva utför.

Vid detta tillfälle underströk allmänna beredningsutskottet motionärernas krav och synpunkter och ansåg att en utredning vore högst motiverad. En utredning pågick redan rörande organisationen m.m. av de statliga åtgärderna för rationalisering av elkraftdistributionen. Enligt uppgifter som då framkom skulle denna utredning också pröva frågan om kommunalisering av eldistributionen. Enligt förteckningen över de propositioner som avses bli framlagda vid årets riksdags vårsession avser industridepartementet att lägga fram en proposition beträffande ny lagstiftning om elektriska anläggningar. Jag noterar med tacksamhet statsrådet Wickmans snabba behandling av ärendet. Varför jag nu tagit till orda är för att anlägga några synpunkter på utredningen och på den inställning till kommunal eldistribution som kommit till uttryck i utredningen. Utredningen konstaterar att elkraften är en betydelsefull faktor i samhället och framhåller: »Allteftersom den tekniska utvecklingen fortskrider på olika områden, blir samhället mer beroende av att elkraft finns att tillgå i erforderlig omfattning och på rimliga villkor. Ellagstiftningen reglerar sålunda frågor av stor samhällsekonomisk vikt.» Konstaterandet är riktigt, men detta gäller inte bara inom den tekniska utvecklingen. Hela samhället genomgår en omdaning. Vi möter ökade standardkrav, boendeförhållandena förändras, miljövårdssynpunkterna är framträdande och uppvärmningen av våra bostäder och mycket annat påverkar efterfrågan på elkraft. I samhällsplaneringen måste kommunerna alltid ta hänsyn till utvecklingen och tillgodose de ökade anspråken. I denna planering måste även den elektriska distributionen ingå som en mycket viktig del. Det är kommunerna som bär ansvaret för samhällsplaneringen. Kommunerna har också fått lagstadgad förköpsrätt till fastigheter — ett led i planeringen och utbyggnaden av våra samhällen. Bostadsförsörjningen har blivit en stor uppgift för kommunerna. Till den kommunala kompetensen hör också att anlägga och driva friluftsområden och svara för områden för fritidsbebyggelse. När det gäller service är kraven rätt stora på kommunerna. Men när det gäller eldistributionen är det annorlunda. Då är man tveksammare. Kan kommunerna månne flytta över den eventuella vinsten av distributionen på annan verksamhet? Enligt min uppfattning kan väl ingen vara bättre skickad att ta ansvaret för en rationell uppbyggnad av detaljdistributionen än kommunerna. Det är med förvåning man tar del av den negativa inställning, som utredningen intar till ett kommunalt engagemang i denna för kommunerna så angelägna fråga. Utredningen måste vara medveten om att det än i dag finns distributionsföreningar där beslutanderätten är begränsad till ett fåtal personer, som sitter inne med ett stort antal andelar, och där kommunerna inte har något inflytande. Gamla stadgar gäller för föreningarna. Man har en röst per andel, och det är antalet kor eller jordarealen som är avgörande för hur många andelar man har. Det nu avgivna betänkandet syftar till en begränsning av det kommunala engagemanget. Det måste vara ett kommunalt intresse att hålla en så låg taxa som möjligt. Genom kommunal förvaltning får man den bästa insynen i företaget. Därigenom lämnas också den största garantin för att en eventuell vinst kommer att stanna hos konsumenterna. I dag förs en stor debatt om sammanläggningar av kommuner till storkommuner. Inom de flesta blocken äger ett samarbete rum för att få sammanläggningar till stånd. Det pågår stora utredningar för att få en rationell planering inom blocken. Jag vet att det på många håll pågår allvarliga försök till en rationell drift även inom eldistributionen. Det ställs stora förväntningar på kommunerna ait de inom en så snar framtid som möjligt skall lösa sammanläggningsproblemen. I detta sammanhang vore det förvånande om inte storkommunerna skulle kunna få förtroendet att handha den elektriska distributionen, som utgör ett så viktigt led i samhällsplaneringen. Jag skulle vilja understryka vad experterna i utredningen sagt i ett till utredningen fogat yttrande. Där heter det: »Genom kommunindelningsreformen och de större kommunenheter som därigenom skapas torde kommunerna i allt väsentligt också bilda lämpliga distributionsområden. De kommuner som ingår i kommunblocken omfattar i regel såväl tätorter av olika storleksordning som betydande landsbygdsområden. Inom dessa kommuner framstår det som naturligt att eftersträva en enhetlig taxa.

Herr talman! Jag skall inte beklaga mig över att det är så glest besatt i bänkarna. Det är ett öde som vi ofta drabhas av som hamnar så här långt ner på talarlistan på remissdebattens andra dag. Jag skall inte heller sända någon hälsning till något ledamotsrum. Jag hyser ingen större förhoppnnig om att det är några som sitter och lyssnar på vad jag har att säga. Årets statsverkspropositionen innehåller — vilket här har debatterats i två dagar — förvisso många positiva drag. Vad som är speciellt glädjande är att man inom ramen för en 1 övrigt återhållsam ekonomisk politik ändå har kunnat göra betydande satsningar på områden som är ägnade att trygga sysselsättningen, främja näringspolitiken och som över huvud taget medverkar till att öka jämlikheten i vårt samhälle. Att detta har kunnat ske med oförändrat skatteuttag och även med minskad statlig upplåning under ett ganska stabilt penningvärde är såvitt jag kan förstå någonting som måste uppfattas som mycket positivt av stora grupper av vårt folk. Jag skall för min del inte tränga närmare in i budgeten och försöka kommentera den ytterligare. Tillräckligt många har gjort det före mig. Jag skulle endast vilja ta upp ett par saker som ligger i anslutning till budgeten. De ständigt stigande sjukvårdskostnaderna börjar ju bli ett allvarligt bekymmer för sjukvårdshuvudmännen, beroende på att efterfrågan på sjukvård i vårt samhälle accelererat mycket snabbt under de senaste åren. Orsakerna härtill är naturligtvis många. I första hand beror det väl på att människor har fått råd att efterfråga sjukvård i allt större utsträckning, inte minst efter den allmänna sjukförsäkringens tillkomst. Å andra sidan blir ålderssammansättningen i vårt samhälle annorlunda. Folk lever längre. Det blir en förskjutning uppåt i åldersgrupperna. Detta medför att behovet av långtidsvård ökar. I arbetslivet ökas prestationskravet ständigt. Arbetstakten stegras, och kravet på ökade individuella prestationer resulterar tyvärr ofta i sjukdomstillstånd av både fysisk och psykisk art. En bristande överensstämmelse mellan krav på insatser och egen förmåga hos den enskilde lockar också tyvärr alltför många att bruka stimulerande medel. Den oroväckande utvecklingen på narkomanins område i vårt land kan synas vara ett bevis på detta. Till bilden hör också att kraven på fysiska ansträngningar är synnerligen ringa i det moderna samhället, men våra kostvanor har inte förändrats, utan vi fortsätter i stort sett att äta som tidigare. Detta gör att det blir en snedvridning i vårt energibehov som också gör sig märkbar i att hälsotillståndet i många fall försämras. Trafikens ständiga expansion och i viss mån en eftersläpning av vägarnas utbyggnad i förhållande till trafikens volym och hastighet har också lett till ett stigande antal trafikolyckor med allvarliga personskador. Samtidigt som hela det svenska samhället förändrats har alltså hela sjukvårdspanoramat undergått stora förskjutningar, och resultatet har blivit en avsevärt ökad sjukvårdsefterfrågan. I detta sammanhnag vill jag först hälsa med tillfredsställelse den s.k. paketlösning som har åstadkommits genom förhandlingar mellan Svenska landstingsförbundet och regeringen, i första hand socialdepartementet, när det gäller vissa sjukförsäkringsoch sjukvårdsfrågor. Värdet av denna lösning ligger väl inte i första hand på det ekonomiska området, eftersom det tillskott i pengar som <:sjukvårdshuvudmännen, nämligen landstingen, får är ganska ringa i förhållande till de stora kostnader som sjukvården i dag kräver, utan värdet ligger fastmer i det förhållandet att man har lyckats åstadkomma en viss utjämning i den enskilde vårdsökandens kostnader för sluten respektive öppen sjukvård. Man har med andra ord lyckats göra den öppna vården mera konkurrenskraftig, eftersom det tidigare varit avsevärt dyrare för patienterna att söka öppen vård än som varit fallet då det gäller den slutna vården. Här öppnar sig en möjlighet att styra efterfrågan i riktning mot vad som ibland har kallats »lägsta effektiva omhändertagandenivå». Glädjande är också att den utredning som Landstingsförbundet har påkallat hos Kungl. Maj:t om översyn av gällande regler för sjukvårdens finansiering nu skall komma till stånd. Vi måste emellertid hålla i minnet att de svårbemästrade problem som hör samman med den snabba kostnadsutvecklingen inom sjukvården inte enbart kan reduceras till en finansieringsfråga. Diskussionen om vårdavgifterna på våra sjuk hus — hur mycket som i framtiden skall betalas av landstingen, av staten eller av sjukförsäkringen — kan vara nog så intressant och i viss mån kontroversiell, men kostnaderna måste ju till slut betalas av någon. En snabbt växande andel av nationalprodukten har kanaliserats till sjukvården, och detta har medfört att man från finansdepartementets sida vid upprepade tillfällen uttalat oro för den kraftiga expansionen inom denna sektor. Sett mot bakgrunden härav vidgar sig problemet till en central fråga om resursfördelningen över huvud taget i samhället. Frågan blir alltså, hur vi på vettigaste sätt skall utnyttja de totala samhällsresurserna. Då ställer jag frågan: Blir det vid en sådan bedömning självklart att exempelvis sjukvårdssektorn skall prioriteras i fortsättningen på samma sätt som hittills skett, eller finns det andra vägar att komma fram på? Vidare är frågan: Är det alldeles säkert att folkhälsan i längden bäst gagnas av en fortsatt dominant expansion av sjukvården av den modell vi har i dag? Det har väckts motioner i dessa frågor i andra kammaren av herr Brandt och i första kammaren av mig. På grund av olycksfall i arbetet har det inte av trycket framgått att dessa motioner är väckta i båda kamrarna, men det kan kanske rättas i något annat sammanhang. Vi motionärer vill ta upp dessa frågor i ett vidare perspektiv. Vi är medvetna om att det är mycket stora problem som vi här ger oss in på, men vi föreslår en utredning som liksom skall se över hela denna situation på folkhälsans område så att man kanske i större utsträckning kan inrikta sig på förebyggande åtgärder och på så sätt minska behovet av sjukvård i samhället. Det är det enda radikala sättet att komma åt dessa ökade kostnader. Att bara diskutera vem som skall betala och hur mycket som skall betalas när det gäller dessa kostnader löser inte problemet, utan det är just behovet av sjukvård som måste minskas. Vi menar att man på detta sätt bör se över vad som kan göras för att samhället skall bli hälsosammare i dessa sammanhang med tanke på trafiken, våra kostvanor och allt detta. Vidare finns det anledning att hälsa med tillfredsställelse att regeringen nu har aviserat en snabbutredning om möjligheterna att ge äldre arbetskraft möjlighet att erhålla pension tidigare. Den saken diskuterades här i går, och det var herr Arne Geijer som tog upp den. I den strukturomvandling som sker inom näringslivet utsätts särskilt den äldre arbetskraften för stora påfrestningar, som inte sällan leder till individuella ekonomiska skador. Driftsomläggningar drabbar särskilt hårt de äldre löntagarna, vilka får vidkännas svåra omställningsoch sysselsättningsproblem. Samhället söker redan nu på olika sätt träda till med omskolning, äldrestöd osv. Man kan väl säg att samhällets insatser i dessa avseenden i mycket har varit framgångsrika, men det kommer alltid att finnas ett antal äldre för vilka sådana insatser inte leder till positiva resultat. En möjlighet till tidigare avgång genom pensionering inom den allmänna försäkringens ram för sådana grupper måste uppfattas som något betydligt mera positivt än att man låter dessa människor uppbära arbetslöshetsunderstöd. Det har sagts från borgerligt håll att regeringen aviserat denna utredning först efter framställningar från LO. Det har också sagts att förslaget ursprungligen framförts i folkpartimotioner. Herr Arne Geijer redogjorde i går för hur gången har varit. I sammanhanget vill jag erinra om att det år 1967 väcktes motioner från flera håll i den här frågan. Det fanns motioner med inflytelserika LO-namn som Arne Geijer och Knut Johansson. Det fanns också motioner med mindre inflytelserika namn, t.ex. de som väcktes av mig i första kammaren och herr Arne Blomkvist i andra kammaren. Det tjänar väl nu inget vettigt syfte att diskutera frågan om vem som tog initiativet och varför regeringen nu tillsätter den här utredningen. Det viktiga är ju att utredningen kommer till stånd, och jag hoppas att den så snart som möjligt skall leda till positivt resultat. För att slutligen, herr talman, övergå till en annan viktig fråga vill jag beröra vad som påtalats från olika håll, nämligen det stora behovet av en skattereform. Det har påpekats att det skattesystem vi nu har inte skulle vara särskilt ändamålsenligt. Det har ju blivit allt vanligare att båda makarna i en familj har förvärvsarbete, och det har ansetts att man borde överge sambeskattningen som princip och övergå till en individuell beskattning. Vi kan vara överens om att det behövs en skattereform, inte minst därför att det är nödvändigt att göra någonting för att förbättra de lågavlönades situation. Även om den fackliga rörelsen är starkt inriktad på att göra årets avtals rörelse till de lågavlönades avtalsrörelse, kan vi nog vara överens om att alla låglöneproblem inte kan lösas den vägen. Här måste det till radikala skattepolitiska och socialpolitiska medel. Det har via pressen sipprat ut att familjeskatteberedningen tänker föreslå en allmän särbeskattning. Om de obekräftade uppgifterna i pressen talar sant, visar de tabeller som presenterats vilka stora problem utredningen haft för att den skattereform som den önskar föreslå inte skall drabba de små och medelstora inkomsttagarna för hårt. Vi vet ju att det nuvarande skattesystemet gynnar den alldeles övervägande delen av familjerna där båda makarna har inkomster. Utan att på något sätt vilja ta ställning till vad utredningen ännu inte offentliggjort vill jag uttrycka den förhoppningen att den skattereform som vi hoppas att vi så småningom skall få verkligen kommer att lägga fördelarna där fördelarna bäst behövs. För ett par år sedan förekom en debatt här i kammaren varvid antogs ett förslag om s.k. frivillig särbeskattning. Vi var väl 19 socialdemokrater som motsatte oss detta förslag. En möjlighet infördes då att begära frivillig särbeskattning för grupper med högre inkomster för att göra det mera tilltalande för fruarna i de familjerna att ta förvärvsarbete. Nu har det visat sig, som vi kanske anade, att denna skattereform har kostat betydligt mer än vad den har smakat. Först och främst räknade man med att reformen skulle kosta 30 miljoner kronor under det första året. Enligt uppgifter som jag har fått har denna siffra tredubblats, så att den frivilliga särbeskattningen under det första året kostade 87 miljoner kronor. För 1968 års taxering beräknar man att nettokostnaderna för statskassan för denna frivilliga särbeskattning kommer att uppgå till 110 miljoner kronor. Den arbetsmarknadspolitiska effekt som man dessutom hoppades uppnå med denna reform tycks också i det när maste helt ha uteblivit. Vissa stickprovsundersökningar har gjorts vid några taxeringsdistrikt i Stockholms län. Det har därvid visat sig att yrkesintensiteten bland kvinnor i dessa inkomstgrupper har ökat med endast tre procent. Det talar väl inte för att man skulle ha vunnit så särskilt mycket med denna reform i det avseendet. Tyvärr har reformen endast givit det resultatet att skattefavörer givits åt människor som redan har höga inkomster. Jag vill, herr talman, avsluta mitt inlägg med att uttrycka den förhoppningen alt nästa reform, som vi genomför på den direkta beskattningens område, måtte få en annan utformning än den särbeskattningsreform som jag här har talat om, en sådan utformning att den ger de bästa förmånerna där de bäst behövs, nämligen bland små och medelstora inkomsttagare.

Herr talman! Även om intresset för årets remissdebatt nu håller på att ebba ut, vill jag passa på tillfället att säga några ord om den stegrade olyckskurvan i trafiken. Det är en skrämmande utveckling, som jag tycker bör uppmärksammas även i denna debatt. Herr Paul Jansson snuddade i sitt anförande vid den sida av trafikolyckorna som visar sig i form av ökad sjukvårdsefterfrågan med allt vad det kan innebära. Mina synpunkter kommer huvudsakligen att beröra trafiksäkerhetsarbetet. Det totala antalet dödade i trafiken under 1968 torde uppgå till cirka 1 200. De definitiva siffrorna föreligger ännu inte. Samtidigt skadades drygt 18 000 människor i olyckor på våra vägar. Det är en kraftig uppgång jämfört med 1967. Jultrafiken krävde som bekant många offer, som orsakade sorg och lidande i ett flertal hem. Om man tar hänsyn till den ökande trafiken, kan man kanske tala om en förbättring, men trafikdödens härjningar är likväl i hög grad oroande. Trafikdöden har blivit en folksjukdom av epidemiska proportioner, som med kraft måste angripas från alla håll. Vi kan inte tolerera som någonting normalt och oundvikligt att framför allt så många unga människor omkommer och skadas i trafiken. Tyvärr ser det ut som om den s.k. mänskliga faktorn är den största orsaken till trafikolyckorna. I varje fall kommer Uppsala läns trafiksäkerhetskommitté fram till detta dystra faktum i sin undersökning av trafikolyckorna under sista kvartalet i fjol. Under denna tid omkom i Uppsala län 24 personer i trafiken, men om vägtrafikförordningens paragrafer följts hade antalet reducerats med inte mindre än 23 till bara en person. Man har noga följt upp olyekorna i länet och kontrollerat hur de har förorsakats. Undersökningen visar att det inte är de tekniska anordningarna som brister utan i samtliga fall den mänskliga faktorn. Det är en faktor som man måste räkna med. Arbetet måste inriktas på att eliminera betydelsen av den faktorn. Nu skall det gärna medges att en rad åtgärder har vidtagits för att åstadkomma en ökad trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsverket lade nyligen fram ett arbetsprogram för trafiksäkerhetsarbetet som det finns all anledning att knyta förhoppningar till. Jag anser dock att 1968 års olycksstatistik är så skrämmande och inger sådana farhågor för kommande år att jag vill efterlysa en samlad och vidgad insats på bred basis för att vända den uppåtgående olyckstrenden. Erfarenheterna från högertrafikomläggningen visar att kraftfulla åtgärder också ger ökad säkerhet. Upplysning och propaganda bör intensifieras, speciellt i skolor och i ungdomsorganisationer. De yngre förarnas tekniska skicklighet står inte i paritet med den omdömeslöshet och det onödiga risktagande som de tyvärr alltför ofta gör sig skyldiga till. Våra bilar måste också göras än trafiksäkrare. Bilkontrollen rensar ut de allra sämsta, men sä Statsverkspropositionen m.m. kerhetskraven på fordonen borde skärpas ytterligare. Vad som under de gångna helgerna framför allt har förargat bilisterna har varit saltningen på främst Europavägarna, som har gjort att vindrutorna och strålkastarna totalt har murats igen vid omkörningar och vid möten. Den moddiga snösörjan har gjort vinterkörningen oerhört riskabel, dels genom det moln som varje bil har rivit upp, dels genom mittsträngen som har gjort varje omkörning ytterst riskabel. Frågan är väl om inte saltningen orsakar åtskilliga av de olyckor som inträffar. Den sägs av expertisen vara effektiv, men det är väl under förutsättning att den sker på rätt sätt, och härvidlag tycks det ha brustit. Man bör också skaffa sig kunskaper och mera ingående kännedom om saltets andra biverkningar i form av rostskador, inte bara på bilarna utan även på kablar och brokonstruktioner längs vägarna. Saltets inverkan på lång sikt på naturen och riskerna för djuren borde i det sammanhanget också undersökas. Det kan innebära risker för flora och fauna, en miljöförstöring vars konsekvenser vi i dag inte vet så mycket om. Med intresse har jag följt diskussionerna om ersättande av saltet med ett urinämne, det s.k. urea. Fördelen med detta ämne tycks vara att det inte medför korrosion. Efter en tid i jorden bryts det ned och lämnar till skillnad mot saltet inga rester. Nackdelen är att det ställer sig betydligt dyrare än saltet, men kan det leda till ökad trafiksäkerhet får man inte hesitera inför kostnaderna. Salt, sand och snö i skön blandning med svart asfalt som däckdubbarna river upp utgör alltså stora problem för trafikanterna på våra vägar. Nu propageras mycket för användande av dubbar, men deras betydelse minskar i och med den intensiva saltningen som gör vägarna bara. Dubbarna är förstås fortfarande bra på småvägarna, men så fort man kommer ut på de större trafikstråken förefaller det som om dubbarna gjorde större skada än nytta. Den ökade säkerhetsmarginalen med dubbar äts förresten upp då flertalet bilister med denna utrustning i stället ökar farten. Allt detta skapar både förvirring och osäkerhet hos allmänheten, som har rätt att få säkrare och mer odiskutabla rekommendationer att hålla sig till. Vi har vidare problemet med fartgränserna, som alltför många nonchalerar. Ökad trafikövervakning har visat sig ha en lugnande inverkan på trafikrytmen. Man bör anpassa hastighetsbestämmelserna efter de skiftande vägförhållandena. Och varför inte införa tillfälliga fartreduceringar när väglaget är särskilt besvärligt, t.ex. vintertid? Mycket annat finns väl också att anföra om trafikanten, fordonet och vägen, men det sagda får räcka som exempel på de problem som diskuteras. Olika metoder och förslag bör noga övervägas, och eventuella olägenheter för trafikanterna får bäras med jämnmod om bara liv och lidande därigenom kan sparas. I detta allvarliga — jag vill säga katastrofala — läge är både snabba och effektiva åtgärder på kort sikt nödvändiga. Men även insatser med längre räckvidd erfordras för att vända olyckskurvan i trafiken nedåt igen. Med glädje konstateras att anslaget för trafiksäkerhetsforskning höjs till 3 miljoner kronor i årets budget. Jag vill liksom statens trafiksäkerhetsråd framhålla, att med hänsyn till den successiva ökningen av biltrafiken krävs fortsatta insatser av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att hålla tillbaka och helst minska trafikolycksfrekvensen. En = intensifierad forskningsverksamhet behövs för att skapa underlag för sådana åtgärder. Också i det sammanhanget är de ökade anslagen i budgeten för vägarna tacknämliga. Men som helhetsbedömning vill jag framhålla att tiden nu torde vara inne för en samlad och vidgad insats på bred basis för att hejda trafikdöden.

Herr talman! Jag skall säga några ord i narkotikafrågan. Det har herr Sveningsson redan gjort från vår sida, men narkotikafrågan är just nu så viktig att det kan vara väl värt att beröra den en gång till. Ganska snart blir det ju en särskild debatt i frågan, och jag avser inte att skapa två narkotikadebatter eller att redan nu skjuta bort allt det krut som jag eventuellt skulle kunna ha till den kommande debatten. Dagen före remissdebatten remitterades till vederbörande utskott två små propositioner rörande narkotikafrågor, och det kan vara en anledning till att Just nu beröra narkotikafrågan, som numera är ständigt aktuell hos oss. Det var ett stort pådrag inom regeringen i narkotikafrågan en av dagarna mellan jul och nyår. Man tyckte sig då ha anledning att förvänta något stort som följd därav. I varje fall hade vi hoppats på det, och det var därför vi inte väckte någon större motion i frågan under den allmänna motionstiden — vi väntade på ett samlat grepp från regeringens sida. Men berget födde en råtta, eller rättare sagt två små råttor — en tredje kommer senare, i april. De två propositionerna återkommer till kammaren sedan de och motionerna i ärendet har utskottsbehandlats. För dagen räcker det med att beklaga att vi uppenbarligen inte fått det samlade grepp med stora satsningar på många olika områden som vi hade hoppats på. Det får också räcka med att i dagens debatt peka på några detaljer av intresse. I det här sammanhanget har jag ingen anledning att gå in på utvecklingen av narkotikasituationen här i landet, den är så ofta debatterad att den är välkänd av alla. Vi får i år liksom tidigare en ökning av polisens personella och materiella resurser. Justitieministern kommer väl i år som under de närmaste föregående åren att framhålla att personalökningen inom polisen är den största som av något departement kunnat pressas igenom vid den strängt — eller av Sträng — övervakade budgetbehandlingen. Det är måhända i och för sig riktigt, men statsverkspropositionen föreslår ändå bara hälften av vad rikspolisstyrelsen begärt och ungefär en femtedel av vad de lokala polischeferna äskat. Vi skall återkomma också till den saken. Även narkotikapolisen får en förstärkning, men den betraktar vi som helt otillräcklig. Att man som nu i samband med den nyligen genomförda driven kunnat tillföra densamma ytterligare personal är bara en tillfällig åtgärd som tar resurser från annat håll. Av anmälningar om misstänkta narkotikabrott som polisen fått in under 1968 hade den 1 december endast 11 procent hunnit bli behandlade och cirka hälften av alla spaningstips som kommit in under året — dvs. sammanlagt inte mindre än 6000 sådana tips — var obehandlade. Visst har polisen gjort mycket goda insatser, särskilt under den senaste tiden i samband med den drive som jag omnämnt, och för de insatserna vill man gärna ge polisen en eloge. Det har ju också haft den effekten att brottsligheten i allmänhet har minskat temporärt. Men såvitt vi kan förstå är detta inte tillräckligt. Man behöver kunna göra sådana stora insatser kontinuerligt. Vi vet att den allra viktigaste åtgärden i kampen mot narkotika är att hindra införsel, spridning och tillverkning av narkotikapreparat i vårt land. Med den livliga trafik som förekommer över gränserna och med den ytliga granskning som sker vid tullkontrollen måste det vara mycket lätt att smuggla också stora mängder. även om priserna på marknaden lär ha sjunkit en del på senaste tiden är det synbarligen en mycket lönande affär att smuggla in narkotika till Sverige. Vi har med intresse tagit del av generaltullstyrelsens begäran om hjälp till en förbättrad övervakning av de farvatten som omger våra kuster. Det är alldeles klart att tullen behöver ökad bevakningspersonal i stället för den minskning med tio tjänster som statsverkspropositionen innehåller. Även denna insats borde ha tagits med i det samlade grepp som vi väntade på. När vi för elva månader sedan diskuterade narkotikaproblemet här i riksdagen framhölls att det viktigaste vid behandlingen av narkotikamissbrukare är att förhindra att dessa på nytt kommer i kontakt med narkotikapreparat. Endast genom att under en lång tid hålla dem fria från narkotika kan man bryta den onda cirkeln som de beroendeframkallande preparaten åstadkommer. Det finns inte någon medicin som tar bort beroendet av narkotika. Avgörande är att under lång tid förhindra åtkomsten av sådana preparat. På det sättet försvinner beroendet så småningom, men det tar lång tid, ibland mycket lång tid, det vet man. Det är också svårt att skydda de vårdade för preparaten och att förhindra åtkomsten av narkotika. Narkomanerna är så listiga i sina försök att komma över preparaten, och dessa har en sådan märklig förmåga att slinka in även på väl bevakade vårdanstalter. Naturligtvis bör man på olika sätt få de sjuka att själva medverka till sitt botande — det är också en mycket viktig sak. Utan denna medverkan torde man över huvud taget inte ha någon möjlighet att nå väsentliga resultat. Det gäller att skaffa de sjuka motivation för att avhålla sig från narkotika. Det heter ju motivation nuförtiden. Det är säreget hur svårt det understundom kan vara att få denna medverkan även bland de patienter som frivilligt underkastar sig behandling. Vi vet att inom kriminalvården förekomsten av narkotika på anstalterna är betydande, dock olika på olika anstalter och inom olika räjonger. Man har kunnat hålla de anstalter fria från narkotika där kontrollen av besök, brev och försändelser är mycket intensiv och noggrann. Detta strider helt mot det sätt på vilket man helst skulle vilja se denna kontroll anordnad, när man nu syf tar till att med ökad frihet och med allt vidsträcktare givna förtroenden förbereda de intagnas återvändande till samhällslivet utanför anstalten. Men man lär sig inom kriminalvården också hur uppfinningsrika narkomanerna kan vara när det gäller att fundera ut finter och knep för att smuggla in sådana preparat. Exemplen verkar hart när otroliga. Detta är inte något för kriminalvårdsanstalterna säreget. Det är likadant på sjukhusen. Det vet man sedan gammalt när det gällde de få narkomaner vi hade tidigare, och det har också bestyrkts under den allra senaste tiden. I det senaste numret av Läkartidningen redogör ett par läkare för hur man genom kemisk analys av urinprov kunnat kontrollera förekomsten av centralstimulerande narkotika hos patienterna på en särskild och enbart för narkomaner anordnad vårdavdelning vid ett mentalsjukhus. Redogörelsen är så mycket mer intressant som den enligt min mening ger vissa positiva erfarenheter som kan användas när man i framtiden skall lägga upp behandlingen. Denna redogörelse är på många sätt så upplysande och så intressant att det kan vara berättigat att ganska utförligt stanna vid den. Under avdelningens första tid hade man olåsta dörrar i hopp om att bara vetskapen om urinkontrollerna skulle hålla de i flertalet fall frivilligt intagna patienterna från missbruk under vårdtiden. Det gick inte alls. Talrika prov var ständigt positiva. Så låstes dörrarna, efter samråd med patienterna, men efter tre månaders prövning konstaterade man att detta var helt utan effekt. Man förbjöd frigång under tre veckor för de patienter som haft positiva prov. De fick företa promenader endast i sällskap med vårdare. Trots detta använde dessa patienter sina narkotika regelbundet en till tre gånger i veckan. De förklarade att frihetsförlusten var alltför lång, och man försökte avkorta den först till två veckor och sedan till en vecka med samma nedslående resultat. Så införde man totalt besöksförbud. Inte heller detta hade någon effekt. Så småningom kunde man konstatera att patienterna var väl medvetna om vilka medpatienter som missbrukat narkotika under vårdtiden och när detta skett. Det skedde öppet inför medpatienterna, men vårdpersonalen fick inte tillfälle att se det. En temporär indragning av frigången för alla patienter i ett särskilt besvärligt skede ledde snabbt till narkotikafrihet. Då beslöt man att dra in frigången för alla patienter så länge någon av dem utsöndrade narkotika. Då försvann narkotika praktiskt taget helt. Endast under en vecka av sex behövde frigången dras in, och patienterna fick sålunda i princip avsevärt större frihet än förut. Visst klagade några på den kollektiva bestraffningen, om man nu skall kalla det så. Man kanske kan kalla det »behandlingen» i stället. Men de lät sig övertygas — i varje fall övertalas. Under denna tid sökte patienterna oftare än förut upp sina läkare för att diskutera sina problem och när de kände oro etc. i samband med sitt narkotikabegär, och det var ju en effekt som man måste uppskatta. Vissa fick också riktiga abstinensbesvär — amfetaminsug som de kallar det — vilka dock inte beredde några större terapeutiska svårigheter och snart blev mindre uttalade. De övervakningsåtgärder som handhas av personalen var synbarligen helt otillräckliga och överträffades vida i effektivitet av patienternas egen ömsesidiga övervakning. I själva verket var väl det hela ett uttryck för en oppositionslusta. Överhetens övervakning accepterades över huvud taget inte, men kravet från den egna gruppen vågade man inte sätta sig upp emot. Det är ett psykologiskt fenomen som har många motsvarigheter inom andra områden. för tvånget att leverera narkotika till avdelningarna av lojalitetsskäl med risk för återfall för dem själva. Tydligen hade narkotikaförsäljning pågått regelbundet, och det ledde understundom till anklagelser mot läkare och annan personal för bristande övervakning jämte ett ofta demonstrerat förakt för personalens terapeutiska ansträngningar. Jag tycker att det är en ganska intressant iakttagelse. Det gäller här inte en anstalt av typen alkoholistanstalt. Det gäller en för narkomaner särskilt anordnad psykiatrisk klinik där flertalet av de vårdade hade frivilligt intagits. Men ändå var de illojala mot vården. Detta visar hur väsentligt det är att man försöker se till att de får en motivation för att underkasta sig behandling. Ytterligare en kommentar som författarna lämnar kan vara värd att citera. Narkotikaförsäljningen inom sjukhuset synes dels vara en organiserad aktivitet, skött av professionella försäljare med periodisk försäljning från bilar på sjukhusområdet, dels en organiserad langning genom inneliggande patienter och underhållen med hjälp av komplicerade kreditaffärer och skuldförbindelser. Man borde nu kunna komma till rätta med båda dessa smugglingsvägar. Den förra måste anses höra till det som måste betraktas som grova brott. Det är klart att man inte skall dra alltför bestämda slutsatser av detta kortvariga och till omfattningen ringa försök. Det gick bra med den grupp av patienter som var under behandling, men det kanske inte alltid går lika bra. Det kan komma in en katt bland hermelinerna, en som inte vill rätta sig efter sina kamraters önskningar. Det är väl också riktigt att många olika vägar kan leda till samma mål, men jag tycker att detta är ett ytterligare stöd för den uppfattningen att man måste anordna särskilda avdelningar för narkomanerna, där man om så är erforderligt kan anordna en verk ligt effektiv isolering av de intagna. Endast på det sättet kan man befria de lojala patienterna från trycket från kamraterna om så skulle behövas. De erfarenheter som man har fått genom denna undersökning, och försöksverksamheten visar att narkomankommitténs uppfattningar huruvida det behövs särskilda avdelningar för narkomaner måste modifieras. Den stränga isoleringen är något som strider mot den nuvarande trenden inom mentalsjukvården, där man vill ha en så öppen vård som möjligt. Ibland är det emellertid nödvändigt med noggrann isolering, det förefaller vara ovedersägligt. Nu är det landstingens skyldighet att ta hand om vården av narkomaner, det är man fullt på det klara med inom landstingen. Man söker sig fram till olika lösningar för att uppnå resultat, men det kostar pengar och kräver personal. Det förefaller mig därför kunna bli nödvändigt att staten stimulerar landstingen till vårdåtgärder av narkomaner, kanske på liknande sätt som i fråga om långtidsvården. Avdelningarna behöver en tät besättning av läkare som jämte annan personal kan sysselsätta sig med de intagna, resonera med dem och låta dem få öppna sitt hjärta. Tyvärr lider vi alltjämt brist på psykiatriker, särskilt sådana som har någon större erfarenhet av narkomanvård. Det kan redan konstateras att den bristen har varit och är ett hinder för anordnande av narkomanvårdsavdelningar. Vi hoppas emellertid att det skall bli bättre. Läkarna blir ju allt flera och det är att hoppas att man kan ordna förhållandena så att de lockar läkare till denna specialitet. Den nyss redovisade undersökningen torde också ge vissa riktlinjer för vården vid kriminalvårdsanstalterna. Också här måste en noggrann kontroll och övervakning kunna genomföras. Det är den viktigaste delen av den primära behandlingen, och det har också visat sig i praktiken att det går att stoppa tillförseln av narkotika där kontrollen är mycket noggrann. Även för detta klientel måste en ordning som går stick i stäv mot de aktuella strävandena för ökad frihet kunna tillämpas, strävanden som säkert syftar till ett viktigt led i kampen för de intagnas återanpassning till samhället. Givetvis måste avdelningarna differentieras, men jag skall inte fördjupa mig i den frågan. Jag vet att den ständigt är föremål för överväganden inom kriminalvårdsstyrelsen. Det är riktigt: frågan måste övervägas av dem som kan den, känner till den och lever i den. Jag hoppas att regeringen snabbt handlar i enlighet med de önskemål kriminalvårdsstyrelsen kan komma att framställa. Om den begär ytterligare medel för personalförstärkningar etc. kan regeringen i sin tur begära dessa på tilläggsstat, om detta skulle visa sig erforderligt. Här som så ofta annars medför olika syften helt olika krav. Narkomansituationen kräver sålunda en mycket hårdare och fastare vård på kriminalvårdsanstalterna än man helst skulle önska. Jag har fäst mig vid att det ofta är de som skriker mest om ökad frihet, minskat tvång och minskad kontroll på anstalterna som klagar högst över att man där inte har kunnat komma till rätta med narkotikaproblemen. Det visar hur besvärlig situationen ändå är. Även om narkotikafrågan i dag är ett aktuellt problem, aktuellt därför att den i sin nuvarande typ och omfattning är någonting nytt i vårt land — ett område där vi ännu inte har välgrundade erfarenheter som klargör för oss hur behandlingen bör läggas upp — är den ändå inte det största problemet när det gäller intoxikationer. Kanske blir den det. Det är dock detta som vi med våra insatser på många olika områden vill och måste förhindra. I lyckligaste fall — jag hoppas det skall visa sig vara så — kanske använd ningen av narkotika visar sig vara en modenyck som så småningom går över och bara lämnar efter sig en rest som endast berör ett fåtal människor. Det är illa nog, men det är ändå inte samma stora problem. Det stora problemet i våra dagar är alltjämt alkoholisterna, spritmissbrukarna, och det är i stort sett oförändrat trots alla de åtgärder man försökt att vidta. Konsumtionen av spritdrycker per innevånare över 15 år stiger långsamt. Det gör konsumtionen av lättvin och starköl likaså. Trots den ökningen stiger alltså konsumtionen av spritdryckerna. Omhändertagande för fylleri visar också en långsamt pågående ökning år från år. Alkoholproblemet är alltjämt aktuellt och ger anledning till åtgärder. Jag tror inte att övergången till medicinskt omhändertagande av de akuta förgiftningarna kommer att medföra någon större ändring av alkoholmissbrukets omfattning. Visst är det betydelsefullt att de förgiftade i det skedet får en bättre behandling, men jag tror inte att det kommer att leda till något väsentligt resultat. Det finns vissa fakta som tyder på detta. Vi väntar emellertid på vad den alkoholpolitiska kommittén skall komma till för resultat. Framför allt vill jag gärna se en grundlig analys bl.a. av det försök som 1967 gjordes i Gävleborgs län med registrering av spritinköpen. Min uppfattning är alltjämt den att det var en olycka när man på sin tid tog bort motboken, och jag tror fortfarande att det skulle vara möjligt att genomföra ett restriktionssystem utan de avigsidor som vidlådde det gamla systemet. Jag tror alltjämt att ett nytt restriktionssystem är en pålaga som de många som inte har några alkoholproblem tyvärr inte kan undslippa att ålägga sig för att hjälpa de få som inte klarar sin kontakt med alkoholen. holpolitiska kommitténs arbete har jag emellertid i år inte väckt någon motion i den frågan.

Herr talman! Det är ungefär tio år sedan Herbert Tingsten predikade som hårdast om sina gråa katter och om ideologiernas död. Vid den tidpunkten hade jag glädjen att få umgås med Gustaf Andersson i Rasjön. I ett gammalt klipp från 1930-talet hittade jag en artikel av honom, där han ganska långt gick på tesen att partierna har kommit varandra mycket nära. Jag gick glad till Gustaf Andersson i Rasjön och sade: » Titta, du var ju tidigt framme med det här.» Han reagerade ungefär tvärtom: »Där ser du, vi kommer inte med någonting nytt. Idén om att ideologierna är gamla kan minst av allt vara ny.» Det är väl på det sättet att de idéer som vi använder ofta finns långt tillbaka — också i praktiskt arbete. Modern = socialliberalism «innebär många nya tillämpningar, men principerna och målsättningarna finns i allt väsentligt hos t.ex. S. A. Hedin i hans stora motion om socialförsäkringarna för 85 år sedan. Det var samma idéer och samma målsättningar när han några år tidigare talade om fattigsjukvården och provinsialläkarlönerna. När regeringspartiet nu för tiden försöker åstadkomma en ideologisk förnyelse når man i sina bästa stunder knappast längre än vad Nils Karleby glansfullt presterade på 1920-talet. Och vad kan de nymarxistiska ortodoxa tänkarna, som tar upp frågan om demokrati eller inte demokrati, finna utöver vad Axel Danielsson med frenesi sade redan på 1890 talet. Han pläderade med energi för båda ståndpunkterna. Man skall naturligtvis inte överdriva den här synpunkten, men det är inte säkert att det är idéerna som svarar för dynamiken. Det kan vara andra saker — ekonomiska förändringar, internationella impulser, över huvud taget samhällets omvandling. Ty nog har vi väl ett intryck av att politiken undergår rätt snabba förändringar — känslor, tyngdpunkter och erfarenheter förändras. Den som är uppväxt i ett välfärdssamhälle utgår lätt ifrån det som självklart. Han blir upprörd när han märker brister, han blir förfärad av kontrasten gentemot jordens fattiga. Den som själv upplevt en osäker ungdom i 1930-talets arbetslöshet har mänskligt sett lättare att ta fasta på förändringarna till det bättre. En smula hårdraget uttryckt: Det behövs mindre för att glädja en fattig än för att glädja en rik. Naturligtvis kan man, herr talman, säga att det är precis tvärtom. Den som känner nöd av egen erfarenhet kan lättare förstå andras nöd. Det väsentliga är att olika referensramar, olika personlig erfarenhet, olika miljö, förändrad tid ofta gör det svårt för oss att kommunicera. Då går det ofta inte att t.ex. säga åt en skolklass eller en ungdomsgeneration: Ni skall vara snälla därför att det var fattigt på 1930-talet! 1930-talet som argument betyder ingenting för den som själv inte har upplevt det. Man kan lika gärna åberopa nödåret 1868 eller emigrationsproblemen. Jag har, herr talman, då och då försökt titta litet på den liberala ungdomsrörelsens utveckling. En av höjdpunkterna var alldeles självklart just 1930 talet, då Bertil Ohlin där lanserade socialliberalismen, en aktiv konjunkturpolitik, ett medel för att komma till rätta med arbetslösheten, men också fortsättningen i vad han kallade »det glömda Sverige», framför allt glesbygdens folk, äldre människor som redan på 1930-talet hade det mycket svårare än de övriga. Jag har frågat några av dem som var med i ungdomsrörelsen på den tiden: Hur uppfattade ni hans idéer? Vilken idédebatt förde ni? Vilka av de — naturligtvis ofta mycket vetenskapliga — tankar som han förde fram gjorde det största intrycket på er? Svaret blev: Nej, men snälla du, det här med nationalekonomi och sådant var väl inte det väsentliga! De flesta av oss hade ju själva varit arbetslösa. Vi upplevde det starkt. Det var ofta känsloskäl som gjorde att Ohlin fick gensvar omedelbart. Herr talman! Att försöka att i efterhand umgås med 1930-talet kan vara svårt. Det var väl i somras som Sveriges Radio hade ett program om något som inträffade för 30 år sedan — i februari månad det mörka året 1939 i den mörka staden Uppsala: Bollhusdebatten. Radioprogrammet redogjorde för diskussionen kring de judiska flyktingar som sökte sig hit. Man intervjuade några människor som var med. Karin Westman-Berg fick berätta om hur socialdemokrater och liberaler försökte en kompromiss med något av humanitet ändå; hur hon tillsammans med Lennart Hartmann, Eva Wennerström och Erik Sandberg försökte få en majoritet att ta ställning på ett annat sätt. I programmet gjordes också en utvikning till den motsvarande debatten i Lund. Gunnar Dahmén talade om hur den kristna studentrörelsen och Clarté tillsammans där lyckades vinna gehör för en mer humanistisk linje. Man gjorde i programmet inget försök att fråga Erik Anners eller någon av företrädarna för majoriteten, vilka bevekelsegrunder de hade. Jag tror att de i och för sig inte skulle ha fått med någon sådan, men det visar ändå vilken affekt vi råkar i när vi umgås med 1930 talet. Det är då naturligtvis mycket svårt att kunna förmedla någonting av stämningarna från detta årtionde till en yngre generation. Det blir mycket svårt att som hittills ha 1930-talet som en levande realitet i svensk politik, när vi har så svårt att umgås med detta årtionde. Som en självklarhet står, att de som inte själva kan tala om sin egen politiska ungdomstid inte har någon möjlighet att betygsätta dagens nyare opinioner. När det gäller 1940-talet vill jag anföra ett litet exempel. Dåvarande ordföranden i Folkpartiets ungdomsförbund skrev i ett brev till förbundet: »Under mitt första år som ordförande har jag tillbragt sex månader i militärtjänst. Tjänsten vid ett i en utkant isolerat förband klipper av kontakten med alla informationskällor som i dessa den statliga informationens dagar äro nödvändiga för att få det minsta grepp på en politisk situation eller fråga... Jag vill tillägga att för mig går i dessa dagar försvarsberedskapen tveklöst framför den politiska beredskapen.» Jag har en känsla av att Torsten Nilsson och Folke Thunborg i Socialdemokratiska ungdomsförbundet resonerade på ungefär samma sätt. Tidsbilden gav dem en annan uppgift än den som kanske var den politiskt primära, när de började med sitt politiska ungdomsarbete. Det skulle vara mycket intressant att söka få klarlagt, vad beredskapstiden innebar för det politiska arbetet — vi kan sträcka ut det till hela Folkrörelsesverige. Tyvärr slutade den ende som på allvar sysslat med folkrörelserna, nämligen E. H. Thörnberg, sitt mer ingående vetenskapliga arbete ungefär när beredskapstiden kom, och det har väl därför uppstått en lucka. Möjligen kan vi hoppas att den samhällsvetargrupp, som nu håller på med att söka kartlägga beredskapen, skulle kunna avdela ett kapitel åt folkrörelserna och åt det politiska livet. Ty vad innebar flera års beredskap för större delen av de aktiva i dessa organisationer — kvinnorna fick naturligtvis också göra stora uppoffringar? De förlorade utbildningstid, kom efter i sitt yrke, kom efter med familjebildning, fick särskilda ekonomiska problem. När freden kom kände de oro för en ny lågkonjunktur av samma slag som man hade upplevt under mellankrigsåren. Andra saker kom också snabbt, bilismen och annat distraherade. Jag vill anföra några exempel som i och för sig rör något mycket perifert. Från det att Folkpartiets ungdomsförbund bildades och fram till i dag har från varje förbundsstyrelse alltid på ett eller annat sätt kommit någon person till detta hus, utom under de tre åren 1945, 1946 och 1947 — de tre åren före partiets största segerval. När statsministern i början på 1950-talet skulle skaffa sig en sekreterare, gick han utanför sin egen partiorganisation och sökte en person ute på den öppna marknaden och hittade en meriterad akademiker. Ingen av dessa två saker är naturligtvis bevis, men nog är de ett indicium på att det var litet tunnsått i den politiska generationen. Vi bör inte hårdra resonemanget, och vi bör inte tala om en »förlorad politisk generation», men visst var det klara rekryteringsproblem under en viss tid. Herr talman! Det finns väl en annan teori, som går ut på att när demokratin och kanske framför allt den kommunala demokratin genomfördes för precis 50 år sedan, var det 80-talisterna som överlägset tog ledningen. De gjorde det så suveränt att det sedan blev svårt för dem som kom närmast därefter att komma med. Vi har på så sätt fått ett slags fortlöpande vågrörelse, som gör att det blir olika politiska förutsättningar för olika decennier. Jag har här försökt att komma med några förklaringar mot bakgrunden av beredskapstiden och 80-talisterna. Utan att ta bestämd ställning kan man ändå konstatera att 1930-talet och 1960-talet kommit att mötas kanske mer abrupt än andra årtionden så pass långt ifrån varandra. Det märks kanske framför allt på de politiska ungdomsorganisationerna, som omkring 1960 ömsade skinn och började rekryteras längre ner i ungdomsgrupperna. Jag har en känsla av att medelåldern mycket snabbt minskade med 10 å 15 år. Detta gäller alla de politiska ungdomsförbunden liksom flertalet av de andra folkrörelsernas ungdomsorganisationer. Därigenom måste naturligtvis en grupp däremellan ha fått det litet trångt. Herr talman! Det är naturligtvis väldigt svårt att säga någonting om 1960 talet på samma sätt som man kan göra om 1930-talet. Det är svårt att välja ett perspektiv, men låt mig ändå försöka. Jag tillhör en organisation som i ungefär 15 år försökt verka opinionsbildande för ökat svenskt u-landsbistånd. För oss är ett dokument viktigare än andra under 1960-talet, nämligen propositionen nr 100 år 1962, om målsättningen för biståndets omfattning på längre sikt. När den propositionen kom, var det stor glädje i det organiserade Ungdomssverige. Vad innebar denna proposition, som för ovanlighetens skull var kontrasignerad av statsministern själv? Jo, den bejakade Förenta Nationernas vädjan till de rika länderna att göra 1960-talet till ett utvecklingsdecennium genom att ge en procent av nationalprodukten till utvecklingsbistånd. Statsministern förklarade att denna procent inte fick räknas hur som helst — bl.a. fick kortsiktiga krediter inte räknas — utan han ställde mycket detaljerade krav. Vi uppfattade detta som att saken behandlats seriöst. Det skulle inte gå att fuska bort någonting! Till propositionen var anknuten en utförlig bilaga om biståndsarbetets förutsättningar, utarbetad under ordförandeskap av byråchefen Palme. Vidare medverkade avdelningschefen Moberg i ecklesiastikdepartementet och en hel rad andra experter. I den bilagan påvisades att Sverige hade möjligheter att bedriva ett effektivt biståndsarbete. Statsministern själv sade, att >förmågan att hjälpa är obestridlig i en av världens rikaste nationer som haft förmånen av fred, som präglats av snabbt ekonomiskt framåtskridande och som steg för steg kunnat förverkliga social trygghet och ekonomisk utjämning». I propositionen uttalades, att biståndet det närmaste året skulle höjas från en till två promille. Statsministern ville inte binda sig för en bestämd årlig ökning utan sade att den kunde variera uppåt och nedåt. Vi tolkade saken på det sättet att statsministern, utskottet och hela riksdagen gav ett löfte att göra något rejält under 1960-talet. Statsministerns sista ord i propositionen var att stödet till de fattiga länderna därmed skulle »komma att utgöra ett av de viktigaste inslagen i 1960-talets politik». I debatten som föregick beslutet i riksdagen sades, att löftet innebar att vi hade accepterat vad FN begärde, nämligen en procent under 1960-talet. Ingen motsade detta. Det kan sägas att de som drivit på och som blev glada åt beslutet inte borde ha lugnat ner sig och ansett att de, sedan riksdagen fattat sitt beslut, inte längre behövde skynda på politikerna på samma sätt. Man gav riksdagen och partierna ett andrum och tänkte: När det nu givits ett löfte, så kommer det väl att fullföljas! Det dröjde flera år innan vi uppfattade, att kampen måste föras på nytt, eftersom statsmakterna alldeles uppenbart blivit beredda att frångå det löfte som givits 1962. Riksdagen har nu fått statsverkspropositionen för det sista budgetåret under 1960-talet. Har vi nått det procenttal som statsministern satte upp 1962? Har vi nått hälften? Nej, bara litet mer än en tredjedel av den utlovade ökningen efter propositionen 1962. Vad är orsaken? En vanlig förklaring är valutaproblemet. Det obehagliga är att inte bara detta rika land utan de flesta andra länder, som gav Förenta Nationerna motsvarande löfte, har förfarit på samma sätt. De åberopar ofta valutaproblemen. När de rika länderna har levt över sina tillgångar, måste de någonstans skära ned utgifterna, och det är lättast att göra detta beträffande de fattiga, som fick ett löfte genom Förenta Nationerna och några parlament. Herr talman! Vid behandlingen av politiska problem sägs det ofta att man skall försöka se de enskilda människorna. Man kan göra tankeexperimentet att föreställa sig, hur många enskilda personer det är, som lever i större armod, större okunnighet och i svårare sjukdomar i dag än de skulle ha gjort om den svenska riksdagen hade fullföljt det beslut den fattade för sju år sedan. Tanken svindlar. Jag skall inte göra något försök att få fram en siffra för att göra några jämförelser med de människoöden som Bollhusdebatten gällde. Det blir i båda fallen fråga om så absurda tal. Det kan, herr talman, sägas att detta perspektiv på 1960-talet är ett orättvist perspektiv och ett litet perspektiv. Jag tillhör ändå dem, som anser att det är ett av de viktigaste.

Herr talman! Precis som under tidigare år pendlar remissdebatten mellan olika spörsmål. Nu i slutskedet har den rört sig om narkomanvård, och vi har nyss av vår unge nye kamrat här fått uppleva tillbakablickar på årtionden, då han inte ens var född, och det som har lett fram till u-hjälpsproblemet. Nu skall jag ta upp något så trivialt som jordbruk! Jag är såsom bonde ändå glad åt att få sista ordet i en debatt. Det är inte så ofta som vi lantbrukare får det. Det finns så många som har synpunkter på det vi sysslar med och som alltid brukar tycka att de har ett bättre kunnande än vad vi själva har. Då riksdagen år 1967 beslutade om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken tog vi ställning till en rad frågor, som på sikt har en utomordentlig betydelse för oss alla som bygger och bor och har vår försörjning på den svenska landsbygden. Prissättningen på jordbrukets produkter ingick som en del av beslutet. Statens medverkan vid jordbrukets rationalisering som en annan. Den kanske mest omdiskuterade delen av beslutet var trots allt omfatt Allt detta sammantaget föranledde en livlig debatt om landsbygdsbefolkningens möjligheter att överleva och att för framtiden ha möjlighet att föra en riktig och meningsfull tillvaro i sin bygd. Många föreställde sig att den produktionsnivå som föreslogs inom vissa trakter skulle betyda utarmning och förslumning av bygden. Alla reagerade mot att regeringen hotade med prispress för att nå fram till den målsättning som var utstakad. Själv har jag den uppfattningen att jordbrukspolitiken skall syfta till en fortsatt anpassning av jordbrukets struktur, till de krav som rationell drift ställer, så att rimliga livsmedelspriser kan upprätthållas. Olika företagsformer skall få fritt utvecklas sida vid sida. Detta är helt nödvändigt om unga människor skall kunna intresseras för vårt svenska jordbruk. Vi måste ha gårdar av högst varierande storlekar. Vi måste ha garanti för en inkomst för dem som arbetar inom näringen som ger vederbörande en dräglig försörjning. Denna strävan och målsättning får inte nämnvärt förändras, även om vissa fördelar kan uppnås på andra områden. Vi har just i dessa dagar ånyo påmints om jordbrukets roll i det stora ekonomiska schackspelet. Att offra bönder har aldrig ansetts som något stort offer, och därför är dessa de första som i alla lägen får ta de största törnarna. Jag är synnerligen intresserad av och föreställer mig utifrån min enkla ståndpunkt, att en nordisk tullunion är ett grepp, som på många sätt kommer att ha stor ekonomisk betydelse för hela Norden, inte minst för dess jordbruk. Faran ligger dock däri att bondeklassen traditionellt, utom i kritiska internationella lägen, ses över axeln av andra befolkningsgrupper och därför i många förhandlingslägen får vara strykpojken. Jag hoppas verkligen att i den nu förestående förhandlingsomgången inom det s.k. Nordek inte den målsättning som nyligen utstakats och som av oppositionen betraktades som ett för lågt riktmärke nämnvärt förändras. Vi måste på ett kraftfullt sätt värna om den krympande företagargrupp som de svenska lantbrukarna utgör. Det är helt odiskutabelt att vi mycket lätt kan hamna i den situationen, att hela vår befolkning blir beroende av de inom landet framställda livsmedlen. Det måste vara helt oförsvarligt att undanrycka grunden för att stå någorlunda oberoende i en konfliktsituation. Herr talman! Jag är alltför realistisk för att hänge mig åt några landsbygdsromantiska spekulationer, men jag måste dock med skärpa varna för att göra den svenska jordbruksbygden helt steril och att föröda hela det svenska :kulturlandskapet. Jag är dessutom övertygad om att det skall kunna gå att finna lösningar som på sikt, inom ramen för en nordisk tullunion, kan ge den svenske bonden ett levebröd som inte får karaktären av allmosa. Må våra förhandlare sköta sitt schackspel och alla dess pjäser så, att inte de i första ledet stående bönderna mejas ned och att spelet slutar i en situation som betecknas som matt. Statsministern har i denna remissdebatt klargjort att eti statsråd, som byts ut och får en annan uppgift, mestadels efter bytet betecknas av oppositionen som en bra departementschef för det departement han lämnar. Jag skall inte här göra något omdöme om herr Holmqvist som jordbruksminister. Bra eller inte bra — det får ankomma på kommande jordbrukargenerationer att avgöra. Men den nye chefen för jordbruksdepartementet herr Bengtsson, som jag för övrigt känner från andra sammanhang än jordbruk, skulle jag vilja ge ett litet ord på vägen.